Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minimera antalet fordon med allvarliga tekniska brister på landets vägar och därmed säkerställa trafiksäkerheten samt för att minska antalet överlastade fordon på landets vägar. Regeringen är fast besluten att det ska vara ordning och reda på vägarna. Vi har skärpt beställaransvaret, möjliggjort klampning av fordon och varit ledande i arbetet med att få EU:s mobilitetspaket på plats. På så vis kan den osunda konkurrensen i transportsektorn motverkas, något tidigare moderatledda regeringar varit helt ointresserade av. Regeringens arbete har inneburit bättre ordning och reda inom transportsektorn. Transportstyrelsens senaste undersökning av yrkestrafiken visar exempelvis att fler fordon är i bättre skick nu än tidigare. Regeringen har också tillfört extra resurser till Polismyndigheten för att förbättra kontrollverksamheten på vägarna. Under det senaste året har exempelvis de flygande inspektionerna ökat i omfattning. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten. Den ska redovisa sitt arbete senast den 30 april. Regeringen har därutöver låtit Transportstyrelsen och Trafikverket ta fram konkreta förslag för att förbättra kontrollerna av fordonens vikt under färd, vilket innebär nya möjligheter att kontrollera överlaster under körning. För mig är det avgörande att skapa ordning och reda inom transportsektorn.
Fru talman! Tack, statsrådet Tomas Eneroth, för svaret! Detta är en fråga som engagerar mig och som har gjort det under många år. Jag har ju min bakgrund ute på vägen och har varit ute och kontrollerat. Om man tittar på hur det ser ut där ute ser man inte riktigt samma bild som den statsrådet beskriver, det vill säga att det har blivit bättre. Så sent som för någon timme sedan pratade jag med en tidigare kollega ute på vägen. Överlaster på 400-600 procent är rätt dramatiskt. Det är inte ett tungt fordon som är så överlastat, utan det är vad man kallar lättlastade fordon - det är 3,5-tonnare. De är inte konstruerade för att bära sådana vikter att man kan lasta upp 400 procent över vad som är tillåtet, eller 600 procent för den delen. Jag tror att rekordet är 672 procent. Då förstår man ju att risken för att det ska inträffa en olycka är överhängande. Det är klart att hjulupphängningen kanske inte brister vid det första tillfället man lastar så hårt, men om fordonet konstant går med dessa vikter sker någonting som kallas metallutmattning. Någonstans tar det stryk i fordonets hjulupphängningar, och till slut brister det. När det brister kan fordonet ta vägen åt vilket håll som helst. I bästa fall går det ut åt höger så att det landar på ett gärde. I värsta fall går det åt vänster, mot ett mötande fordon. Regeringen är fast besluten att det ska vara ordning och reda på vägarna, sas det i svaret. Det tycker jag är jättebra. Men varför avsätts det då inte medel för att öka antalet tjänstemän som utför kontroller på väg och kan göra någonting åt dem som sitter och kör med sådana här överlaster? Det kommer en utredning som ska presenteras den 30 april. Det är bra. Jag ser fram emot den utredningen; den kommer väl att vara en sjö att ösa argument ur, antar jag. Men fram till dess att utredningen leder till någon form av beslut måste man ändå se till att den verksamhet man har fungerar bättre. Det är alldeles för få tjänstemän där ute som kan göra någonting åt dem som manipulerar färdskrivare, överlastar fordon, kör omkring utan att ha lastsäkrat eller åker omkring med dåliga bromsar eller dåliga länkarmsinfästningar. Detta utgör en fara för andra trafikanter. Det utgör en fara för de chaufförer som sitter och kör i fordon från seriösa åkerier. När två lastbilar kolliderar är det enorma krafter som frigörs. Om vi tittar på vad man lyckades med uppe i Västerås vid den kontrollvecka man hade för ett tag sedan ser vi att man kontrollerade 35 lastbilar. Tio av dem hindrades från fortsatt färd, och fyra av dem klampades. Det var ett otillåtet cabotage - årets sjunde. Tre fordon fick tekniska körförbud. Ett tekniskt körförbud betyder att någonting i fordonets tekniska system är i så dåligt skick att ett körförbud ges på platsen. Då är det bärgning därifrån eller reparation på platsen som gäller. Det var alltså tre fordon som fick detta. En förare körde på fel förarkort, och en blev av med sitt körkort. Detta är vad en enhet har lyckats med på en vecka. Det är väldigt mycket. Jag förstår inte varför regeringen är så sagolikt saktfärdig när det gäller att utöka verksamheten. Även om det nu kommer en utredning som visar hur man ska organisera framöver kan man ju utöka verksamheten i dag.
Fru talman! Tack, Thomas Morell, för engagemanget! Det är väl precis det exempel som Thomas Morell lyfter fram som visar att vi tar krafttag. Nu görs fler kontroller och fler flygande inspektioner; bara mellan 2019 och 2020 gick antalet flygande kontroller från 13 000 till 15 000. Antalet kontrolldagar har ökat dramatiskt - sedan 2016 är ökningen närmare 450 procent. Detta beror på att vi tar denna typ av företeelse på allvar. Vi tillsätter resurser, ger tydliga direktiv och ser till att polisen får verktyg i form av ny lagstiftning. Det var skillnad på den tid då vi hade en moderatledd regering, eller då Thomas Morell var aktiv inom Moderata samlingspartiet. Då ville ni inte ha några kontroller. Då tyckte ni att det skulle vara fri rörlighet, att det skulle vara marknadsprinciper och att man inte skulle gå in och ha regler om utstationering. Nu tar vi strid för att utländska lastbilschaufförer i Sverige ska ha löner och villkor som är rimliga, så att det blir sjysta konkurrensvillkor. Bara i dagarna har vi gett besked om att vi intervenerar när sju länder i Europa nu väljer att vända sig till EU-domstolen för att stoppa mobilitetspaketet. Vi gör det helt unika att vi intervenerar från svensk sida, tillsammans med flera andra länder, och säger: Stopp här! Nu har vi förhandlat fram ett mobilitetspaket. Nu ska det gälla, så att det blir lika villkor och sjysta konkurrensvillkor. Tillsammans med detta har vi infört klampning och beställaransvar. Listan på de insatser vi gör är lång. Därutöver har vi tillsatt utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafiken. Dessutom har vi, naturligtvis, öronmärkt resurser till polisen för fler cabotagekontroller. Även om jag inte ett dugg betvivlar Thomas Morells personliga engagemang får man konstatera att Sverigedemokraterna fortfarande väljer att säga att man vill stödja en moderatledd regering. Thomas Morell vet, med sin bakgrund, att detta är ett parti som inte vill att vi ska ha kontroller, som tycker att den fria rörligheten är viktigast och som inte heller ville gå in respektera reglerna om utstationering utan faktiskt aktivt motarbetade detta i Sveriges riksdag genom att reservera sig när vi från svensk sida satte den positionen gentemot EU. Jag tycker att trafiksäkerheten är otroligt viktig. Detta är ett av skälen till att vi systematiskt jobbar med alltifrån barns och ungdomars cyklande till yrkestrafiken. Vi ser att vi har en besvärande ökning, får man säga, av yrkestrafik som kör fortare - och ibland slarvigare - än vad som är tillåtet på våra vägar. Jag vågar påstå att ett av skälen är just den tuffa marknadskonkurrensen. Man pressas ibland till att bryta mot kör och vilotidsregler och att köra mer än vad som är tillåtet och rimligt, för det är så tuff konkurrens. Det är därför vi vill ha ökade kontroller. Det är därför Sveriges Åkeriföretag ihop med Transportarbetareförbundet, parterna själva, är så engagerade i både Fair Transport och alla andra insatser som säkerställer en positiv utveckling inom yrkestrafiken. Från regeringens sida är detta ett systematiskt arbete som har pågått sedan vi fick ett regeringsskifte. Det sorgliga är bara att Tomas Morell kämpar stenhårt ihop med sin partiledare Jimmie Åkesson för att det ska bli ett regeringsskifte, att Ulf Kristersson ska bli statsminister och att vi därmed får tillbaka den ordning som var innan regeringsskiftet 2014. Då fanns inte klampning, beställaransvar, poliskontroller av cabotaget eller ökade kontroller av yrkestrafiken. Jag skulle vilja ha ett besked från Sverigedemokraternas sida om det är bättre eller sämre med en socialdemokratiskt ledd regering än med en moderatledd regering?
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Är det inte bättre att statsrådet tar en diskussion om Moderaternas politik med Moderaternas representanter? Nu står vi här, jag som är sverigedemokrat och statsrådet som ju företräder Socialdemokraterna, och statsrådet vet mycket väl var jag står i frågan om detta med ordning och reda på vägen. Om man ska gå in och se vad regeringen har presterat under årens lopp är det ungefär som att försöka starta en gammal förkammardiesel när det är tio grader kallt ute. Man får glöda länge, och när man väl får den att dra runt tänder den på tre cylindrar och står sedan och hostar en god stund innan den tänder på alla fyra. Vi har under lång tid fått flytta positionerna när det gäller regeringar i de här frågorna, för det har inte skett någonting som man har drivit av egen kraft, utan vi måste hela tiden ligga på och trycka framåt. Det är ganska enkelt. Vi har lagstiftning, den som vi hanterar i Sverige men även den som hanteras på EU-nivå. Ska det vara så förtvivlat svårt att följa lagstiftningen? Vi måste ju ha en kontrollfunktion som rapporterar dem som bryter mot regelverket. Statsrådet säger i svaret att det har blivit bättre ordning. Då ställer jag mig givetvis frågan: Vad stöder sig statsrådet på när den kommentaren kommer? Jag är ute i verksamheten och tittar och pratar med mina tidigare kollegor, och ingen av dem kan säga att det har blivit bättre. De står med problem bokstavligt talat upp över öronen när de åker ut. Det skulle behöva bli betydligt fler kontrolltjänstemän för att komma åt det medvetna fusket - de som åker omkring med grejer som knappt hänger ihop - för det är en fara för oss andra när vi är i trafiken. De kör på däck som är lika slitna som bordsytan här. De är som ostar på vinterväg. I den kontroll som jag hänvisade till mätte man upp ett mönsterdjup på en till två millimeter på vinterväg på ett tungt fordon. Och man behöver ju inte vara forskare för att förstå vad som händer om ett 40-tonsekipage inte har fäste på underlaget. Det är ju helt givet att det blir en fällknivseffekt. Sedan vet man ju inte vart fordonet tar vägen när 40 ton börjar leva av egen kraft på vägbanan. Har man tur landar det för sig självt ute i terrängen. Har man otur uppstår en allvarlig olycka. När 40 ton kommer i en hastighet av 70-80 kilometer på friflykt vill inte jag vara där, så mycket kan jag säga. Jag vill gärna veta vad statsrådet stöder sig på när han säger att det har blivit bättre ordning, för ingenting därute tyder på det. Så sent som för någon timme sedan pratade jag med en tidigare kollega. De har fullt upp och skulle behöva vara betydligt fler. Jag kan inte förstå varför det är så svårt att sätta in medel för att öka kontrollverksamheten. Att det sedan kommer en utredning, fine, det köper jag. Men man kan ju inte låta antalet kontrollanter minska, för nu är pensionsavgångarna ute på enheterna större än flödet in med nya. Det innebär att man till slut kommer till en tidpunkt då det inte går att bedriva en verksamhet som är meningsfull, för det finns inte någon som kan gå ut och göra jobbet. Dessutom ska vi vara klara över att kontroll av tunga fordon kräver en utbildningstid på fyra fem år innan man är självgående. Det är inte bara att kliva ut och stoppa en bil. Det är när bilen står stilla som jobbet börjar, och då måste man ha kunskap.
Fru talman! Thomas Morell frågar vad jag bygger påståendet på att det har blivit bättre ordning. Transportstyrelsens senaste mätning av yrkestrafiken visar att fler fordon var i bättre skick än under föregående år. Det var en ökning av antalet fordon utan anmärkningar. Det är dessutom, som jag sa tidigare, 450 procents ökning av antalet kontrolldagar sedan 2016. Och antalet flygande inspektioner har ökat från 13 000 till 15 000. Jag tror att även Thomas Morell ändå måste kunna säga att det är en positiv utveckling. Dessutom är fler bilinspektörer anställda än tidigare. Thomas Morell borde ändå inse att det är insatser som spelar roll. Thomas Morell undviker grundfrågan om huruvida det har blivit bättre eller sämre och säger att jag borde ta en debatt med Moderaterna. Eftersom Thomas Morell samarbetar med Moderaterna och själv har bakgrund i partiet tror jag att han känner väl till att Moderaterna har varit motståndare till att göra insatser när det gäller att få ordning och reda på vägarna. Om det nu är så att Sverigedemokraterna tycker att detta är viktiga frågor att markera vid ett kommande eventuellt regeringsskifte, kommer ni då att ställa krav på Moderaterna? Hur ser listan ut? Vad är Sverigedemokraternas krav för att stödja en moderatledd regering när det gäller yrkestrafiken? Skriver ni ett avtal? Gör ni en lista med fler cabotagekontroller och mer resurser till poliser? Kan Thomas Morell utveckla vilka krav ni kommer att ställa? Vi har systematiskt sedan 2014 jobbat med att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Vi har sett till att vi numera har klampning, vilket inte fanns tidigare. Vi har beställaransvar. Vi har krav på vinterdäck. Vi har sanktionsavgifter. Vi har förhandlat fram ett mobilitetspaket som vi nu tar strid för i EU genom interventioner. Vi har öronmärkt resurser för cabotagekontroller hos polisen. Vi har låtit utreda och får nu förhoppningsvis fram ett förslag om en yrkestrafikinspektion. Det här är processer som är otroligt viktiga och som Thomas Morell ibland också berömmer. Inte minst gäller det utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafiken. Då infinner sig frågan: Om olyckan skulle vara framme och vi får ett regeringsskifte, hur resonerar då Sverigedemokraterna? Kommer ni att ställa krav på Moderaterna att fullfölja arbetet med att säkra ordning och reda på våra vägar? Jag är väldigt glad över att Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportarbetareförbundet nu arbetar fram Fair Transport. Det visar hur branschen går före och skapar bra villkor för dem som sköter sig och hur man på det sättet också ger en bra vägledning och guide till den som beställer transporter. Att använda ett åkeriföretag som är med i Fair Transport är någonting som jag rekommenderar. Här har jag redovisat att det är en positiv utveckling. Det finns säkert mer att göra, och jag brinner av iver och längtan att få fortsätta reformarbetet. Men Thomas Morell kämpar ju med näbbar och klor för att vi ska få en annan regering. Om Thomas Morell har det här engagemanget, och det betvivlar jag faktiskt inte, hur säkerställer ni då att det ska fortsätta vid ett eventuellt regeringsskifte? Blir det en lista med krav, ett avtal? Hur ser det ut? Berätta!
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Det kom en uppräkning här av vad som har skett sedan 2014 och om ökningen av flygande inspektioner. Den ökningen var sannerligen ingenting att skriva hem om. Man ökade de flygande inspektionerna från 13 000 till 15 000. Det gjordes första kvartalet när jag var aktiv. Det är alltså oerhört låga nivåer vi pratar om. 100 miljoner gick till cabotagekontroller. 2,6 av de 100 miljonerna har Polismyndigheten kunnat redovisa. Vart tog resten vägen? När det gäller beställaransvaret, som infördes 2018, finns två domar som båda är överklagade, så det har heller inte lett någonstans. Problemet är att det blir väldigt mycket sagt men ingen verkstad. Jag kan försäkra statsrådet om att så länge jag står upp och kan andas kommer jag att driva dessa frågor. Vem som är statsminister spelar ingen roll. Det måste bli en ändring. Ska vi få någon ordning i åkerinäringen och kunna knäcka dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet måste var och en i denna kammare förstå att vi måste ha kontroller och sätta in krafter för att stoppa den kriminella utvecklingen. De kriminella använder vägen som arbetsplats. De har nästlat sig in i transportsystemet och använder våra logistiksystem för att sköta sina interna transporter. Det är langning av narkotika, vapen och sprängmedel. Unga töser kommer hit och ska vara prostituerade, och stöldgods går andra vägen. Jag kommer inte att vika en tum i detta arbete.
Fru talman! Det här är intressant. Jag tror inte för en sekund att Thomas Morell skulle vika en tum, för jag vet om hans engagemang. Men Thomas Morell nämner inte med ett enda ord att ni kommer att ställa detta som krav för att stödja en moderatledd regering. Det spelar ingen roll om Thomas Morell själv är jätteengagerad i frågorna om han får en regering som fullständigt struntar i att göra insatser. Jag ställde en rak fråga om hur listan ser ut och vilka krav ni kommer att ställa, men jag tolkar det som att ni inte kommer att ställa några krav på Ulf Kristersson när det gäller yrkestrafiken, brottsligheten på våra vägar och resurser till trafikpolisen. Det tycker jag är allvarligt. Detta innebär att vi verkligen vet att den enda garanten för att säkerställa ordning och reda på våra vägar är att fortsätta ha socialdemokratiskt ledda regeringar. Sverigedemokraterna kan ju inte ens ge besked om de vill ställa krav i en så grundläggande fråga som ordning och reda på våra vägar. Det här var ett viktigt besked i dagens debatt.